Herr talman! Nu ska vi under någon timme debattera motionerna om det civila samhället. Ja, ni hörde rätt: det civila samhället. Jag har sedan jag blev ledamot i kulturutskottet funderat över varför man ändrade ordet Folkrörelsesverige till det civila samhället. För mig säger det civila samhället ingenting. Men om man nämner folkrörelser ute i samhället i dag vet de flesta vad man pratar om. Därför kommer jag hädanefter att prata om den svenska folkrörelsen i stället för det civila samhället. I detta betänkande har vi socialdemokrater sju reservationer. Två av dem har vi tillsammans med V och MP. För tids vinnande yrkar jag bifall till reservationerna 8 och 9, men jag står naturligtvis bakom de övriga reservationerna. En av reservationerna handlar om att värna idrotten. Var tredje vuxen är medlem i en idrotts eller friluftsorganisation. Var femte vuxen gör frivilliga insatser inom idrottsrörelsen. Det är mer än en miljon människor som ger ett stort bidrag till vårt samhälles utveckling. De ideella krafterna inom idrottsrörelsen gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera barn och unga. Denna unika situation ska vi utveckla och ta till vara. Vi vill värna idrotten som en del av vår gemensamma välfärd. Därför vill jag i dag fråga samtliga representanter från de borgerliga partierna: Finns idrott och kultur med när ni nämner välfärdens kärna? Om det inte finns med undrar jag: Vad är det då ni vill förändra? Jag tror att hela Idrottssverige vill veta det och vill veta hur ni tänker. Vi socialdemokrater prioriterar stöd till idrotten och sätter det före stora skattesänkningar. Jag vill, som sagt, veta om idrotten och kulturen ingår i detta, när ni pratar om välfärdens kärna? Jag vet att den moderata partisekreteraren direkt när han tillsattes nämnde att man ska satsa på välfärdens kärna. Jag vet också att det i den diskussion som förekommer inte ingår idrott och kultur. Detta vill jag alltså veta i dag. Vi har också en reservation som handlar om stora mästerskap, exempelvis OS, till Sverige. För fyra år sedan lovade statsministern att Sverige skulle verka aktivt för att få hit flera stora internationella evenemang. Vad har hänt? Ja, enligt min mening har ingenting hänt. Jag tror att det är viktigt för ett litet land som Sverige att kämpa för stora arrangemang och mästerskap, både för turismens skull och för att unga idrottare ska kunna få se sina förebilder och utvecklas till morgondagens stjärnor. Här måste det finnas ett statligt engagemang. Vi får väl höra under dagens debatt om det engagemanget finns. Sedan har vi en reservation som handlar om jämställdheten inom idrotten. Idrottsrörelsen har under nära 30 år arbetat för en jämställd idrott. Även om idrottsrörelsen gjort mycket konstaterar Riksidrottsförbundet att det är långt kvar innan jämställdheten genomsyrar hela idrottsrörelsen. Kvinnor och flickor utgör fortfarande en minoritet av idrottsföreningarnas medlemmar och av specialförbundens styrelser likaså. Ordförandeskapet är fortfarande till stor del förbehållet männen. Även bland landslagstränare och förbundskaptener dominerar männen kraftigt. Konsekvensen av detta blir ju att män och pojkar gynnas vad det gäller resurser, lokaler etcetera. Här måste staten ge en tydlig signal genom bidragsgivningen för att på det sättet öka arbetet för en jämställd idrott. Ett arbete inom idrottsrörelsen är att motverka trakasserier och diskriminering. Idrottsrörelsen är en av de största folkrörelserna i vårt land. Inom idrotten möts människor med olika bakgrund, och de bidrar till att motverka klassklyftor och segregation. Genom idrottsrörelsen finns goda förutsättningar för att skapa en långsiktig och hållbar integration. Men det förekommer trakasserier och diskriminering inom idrotten på grund av sexuell läggning, funktionsnedsättning, hudfärg eller etnicitet. Här måste också staten ge tydliga signaler i sin bidragsgivning, för det är så som vi också politiskt kan påverka utvecklingen inom våra olika folkrörelser. Herr talman! Till sist vill jag uttrycka min oro inför framtiden. Jag ser ett samhälle som håller på att växa fram där det är stora skillnader när det gäller att förverkliga sina drömmar. I förra veckan var vi socialdemokrater i utskottet på besök i min hemkommun Trollhättan. Där informerades vi om att i en av fotbollsklubbarna i Trollhättan hade bara två av tio råd att betala medlemsavgiften. De fick vara med och spela fotboll ändå. Vårt samhälle håller på att slitas isär, itu, och med den borgerliga politik som nu har förts lämnas fler och fler utanför. I familjer med arbetslöshet finns det barn och ungdomar som inte kan förverkliga sina idrottsdrömmar för att föräldrarna inte har råd. I familjer där långvarig sjukdom råder finns det barn och ungdomar som inte kan förverkliga sina drömmar, för man har inte råd. Och hur många Zlatan eller Carolina Klüft kommer vi inte att missa om vi inte ser till att alla får förutsättningar och möjligheter att förverkliga sina drömmar? Det är det som politik handlar om, och den ekonomiska politik som nu har förts gör att vårt samhälle inte håller samman. Därför tror jag på ett återskapande av den svenska folkrörelsen, inte bara för samhället utan också för idrottens långsiktiga överlevnad. Det civila samhället har faktiskt nått vägs ände. Nu gäller det att vi tar tag i de problem som finns och skapar förutsättningar så att barn, ungdomar och vuxna kan förverkliga sina drömmar inom idrottsområdet.

Herr talman! Det civila samhället - här slår utskottet fast att ett starkt civilt samhälle stärker demokratin. Och som politiker utgår man från att det är en av de viktigaste byggstenarna för oss alla. Även om jag kan dela en del av det som Peter Johnsson nämnde, den oro som finns och att vi ser ett samhälle som i många fall delas, ska vi inte tillåta det. Vi ska inte fortsätta att låta det ske. Många politiska områden griper in i det som kallas det civila samhället. Man kan säga att för att demokratin ska fungera i ett modernt samhälle behöver människor få möjligheter att delta i samtal där besluten växer fram. Det innebär att det måste finnas arenor där vi kan samtala sinsemellan och med varandra. I betänkandet finns tre reservationer som vi i Miljöpartiet har ställt oss bakom. En är reservation 9. Den handlar om trakasserier och diskriminering inom idrotten. Trots att det finns politik fastslagen om att endast organisationer som lever upp till flertalet kriterier om demokrati, jämställdhet och respekt för olika trosuppfattningar och människors olika förmåga ska kunna tilldelas bidrag och att detta är något som man arbetar med förekommer det olika former av trakasserier och diskriminering. Vi vet alla att det behövs ett brett och ett målmedvetet arbete för att flytta positioner hos många människor. Vi behöver påverkas, och vi behöver förstå. Det är inte okej att människor trakasseras eller kränks på grund av sitt etniska ursprung, sin sexuella läggning eller någon form av funktionsnedsättning. Det är inte okej, och det är därför som vi i Miljöpartiet ser det som helt korrekt att ställa oss bakom reservationerna inom det här området. Vi har från Miljöpartiet också en reservation som handlar om statistik och vikten av att kunna få de här uppgifterna från relevanta myndigheter, att utveckla och följa upp statistik för den sociala ekonomin, föreningar, stiftelser, kooperativ med flera - detta för att kunna synlig och tydliggöra utvecklingstendenser. Enligt Tillväxtverket finns ingen offentlig samlad statistik eller möjlighet att via register söka kunskap om exempelvis arbetsintegrerande sociala företag. Vi ser att man på det här området svarar att det i dag är något som pågår. Det är i sig mycket bra. Man kunde kanske vara nöjd med det. Men då jag själv har försökt mig på att leta efter dylik statistik har det blivit noll träffar hur jag än har vridit och vänt på mina sökord och letat. Nu kan det vara en brist från min sida och inte från statistikmyndigheterna. Men jag har också inhämtat information från fler håll, och det verkar finnas mer att göra på det här området. Organisationer för civilsamhället har, om jag förstått det hela rätt, efterfrågat just detta. En tredje reservation handlar om jämställdhet, framför allt inom idrottsområdet, och den har vi ställt oss bakom. Man kan tycka att det är väl självklart i dagens samhälle att vi ska vara jämställda. Och det är självklart, men det sker inte lika självklart. Precis det här konstaterar man också i svaret från majoriteten. Det står att en hel del återstår när det gäller jämställdhet inom idrotten. Det betyder att alla partier i Sveriges riksdag delar den uppfattningen. Det är gott. Till skillnad mot vad majoriteten bestående av Alliansen och Sverigedemokraterna anser, att det arbete som pågår från olika håll är tillräckligt, anser dock Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i den här reservationen att det inte räcker till. Det är ju så att trots att idrottsrörelsen i nära 30 år har jobbat för en jämställd idrott räcker inte det arbetet till. Mer behöver göras. Man kan ställa sig några frågor. Vem har de bästa träningstiderna? Vilka innehar ordförandeskap? Vem prioriteras? När jag åker runt i landet i olika frågor - jag jobbar en hel del med landsbygdspolitik - är det jätteintressanta frågor att ställa till de personer jag möter som har något slags inflytande över hur hallar och idrottslokaler används: Hur ser det ut i er idrottshall? Vilka har träningstiderna och när? Har man gjort något specifikt för att flickors idrotts betydelse uppgraderas? Jag kan glädja alla med att jag avslutar innan åtta minuter har gått, och jag ställer mig bakom samtliga tre reservationer. Jag yrkar dock bifall bara till reservationerna 8 och 9.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1 och 7. Det civila samhället utgör en tredje betydelsefull sfär inom det svenska samhället vid sidan av det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Enskilda individers frivilliginsatser och de ideella föreningarnas, idrottslivets och de religiösa församlingarnas arbete har en stor betydelse för bland annat ekonomin, kulturarvets bevarande, kunskapsutvecklingen, folkhälsan och demokratin. Starka lokalsamhällen och en trygg och levande hembygd präglad av en stark medborgaranda, där människor oegennyttigt tar ansvar för samhället och andra medborgares välbefinnande, är en viktig faktor i byggandet av det goda samhället. Den ideella sektorn har i detta avseende en helt central funktion. Det svenska civilsamhället har länge varit unikt i världen, både genom sin styrka och genom sin karaktär. Hur det svenska civilsamhället egentligen mår i dag tycks dock inte vara en helt enkel fråga att besvara. Rapporterna på området är inte helt samstämmiga. Flera rapporter från Ungdomsstyrelsen och SCB har pekat på att föreningsaktiviteten har sjunkit dramatiskt i alla åldersgrupper de senaste decennierna. Andelen ungdomar som är aktiva i en förening uppges exempelvis ha sjunkit från 50 procent 1994 till 34 procent 2009. Samtidigt kan man till exempel i en rapport från Enheten för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal högskola läsa att graden av samhällsengagemang och ideellt arbete är ganska stabil. Förklaringen till skillnaderna är väl att man åtminstone delvis mäter olika saker och att civilsamhället befinner sig i en omvandlingsprocess innebärande bland annat att idrotten har stärkt sin ställning samtidigt som engagemanget inom många andra samhällsområden tycks ha minskat, att det föreningsbaserade engagemanget har minskat i förhållande till det icke föreningsbaserade engagemanget samt att de äldre medborgarnas intresse för ideellt arbete tycks ha ökat samtidigt som de yngre medborgarnas intresse tycks ha minskat. Det faktum att ungdomars intresse för föreningsliv och ideellt arbete tycks vara avtagande riskerar naturligtvis att bli ett allvarligt problem för det civila samhället på längre sikt. Herr talman! Eftersom jag redan har retat upp flera av mina kära riksdagskolleger i mitt tidigare anförande kan jag likaväl fortsätta. Därför tänkte jag säga några ord också om invandringens och mångkulturens negativa inverkan på det civila samhället. Civilsamhället lever i en intim och komplex symbios med det sociala kapitalet. En hög grad av socialt kapital inom ett samhälle ger ett starkt civilsamhälle, samtidigt som ett starkt civilsamhälle i sin tur ofta också ger ett starkt socialt kapital. Jag har tidigare i den här talarstolen redogjort för den omfattande internationella forskning som visar att det finns ett direkt samband mellan förekomsten av en stark gemensam identitet inom ett samhälle och ett starkt socialt kapital. Robert D. Putnams med fleras slutsatser om att människor i mångkulturella samhällen förvandlas till sköldpaddor som sluter sig inom sina egna skal, bryr sig mindre om sina grannar och engagerar sig mindre i samhället tycks också ha bäring på svenska förhållanden. Det har bekräftats av flera skandinaviska studier såväl som av tillgänglig statistik. Den danske historikern Niels Kayser Nielsen har visat att den tidigare mycket starka nationella identiteten i Sverige har varit en avgörande faktor för framväxten av såväl folkrörelserna som demokratin i vårt land. Nationalekonomerna Jordahl och Gustavsson visade 2006 i en studie vid Institutet för näringslivsforskning att den sociala tilliten och därmed det sociala kapitalet är betydligt lägre i mångkulturella bostadsområden jämfört med mer identitetsmässigt homogena bostadsområden i Sverige. En studie kring socialt kapital som genomfördes av Stockholms läns landsting 2008 pekade på samma sak. Per Strömblad, docent i samhällsvetenskap vid Linnéuniversitet som har forskat på just hur tilliten till andra människor påverkas i mångkulturella områden sade så sent som den 27 april i år följande till Arbetarbladet: "Oavsett andra resurser som utbildning och ekonomi tenderar personer att ha en lägre social tillit om de bor i ett invandrartätt område." Den befintliga statistiken från Ungdomsstyrelsen, SCB med flera visar att det här har en direkt effekt på det civila samhället, dels genom att invandrare såväl som infödda svenskar i de så kallade utanförskapsområdena har en låg föreningsaktivitet, dels genom att personer med invandrarbakgrund generellt har en signifikant lägre föreningsaktivitet jämfört med infödda svenskar. Beträffande det sistnämnda förklarar Enheten för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal högskola detta dels med socioekonomiska faktorer, dels med kulturella faktorer. Man säger: "Många invandrargrupper kommer från icke demokratiska länder som saknar den starka föreningstraditionen vi har i till exempel de nordiska länderna." Den extremt låga föreningsaktiviteten bland utomeuropeiska kvinnor talar också för att patriarkala och hedersrelaterade beteendemönster kan vara en annan kulturrelaterad variabel av betydelse när det gäller föreningsaktivitet. Sammanfattningsvis påverkar alltså den oansvariga invandringspolitiken och mångkulturalismen det civila samhället negativt, både genom att erodera det sociala kapitalet framför allt i vissa delar av landet och genom att kulturella värderingar som är negativa för föreningslivets utveckling blir mer vanligt förekommande i befolkningen. Att många enskilda invandrare har gjort helt fantastiska insatser för civilsamhället, inte minst inom idrottens värld, gör tyvärr inte att det generella problemet försvinner. En enkel logik säger att om politiken fortsätter på samma sätt som den gjort hittills kommer dessa problem att växa sig större för varje år, och civilsamhället kommer i slutändan att försvagas. Herr talman! Jag berörde tidigare svårigheterna med att få en riktigt klar bild av hur det svenska civilsamhället egentligen mår. En faktor förutom det som redan nämnts och som komplicerar saken är att kvantitativa mått som grad av föreningsaktivitet och antal ideellt arbetade timmar säger väldigt lite om kvalitet och innehåll på verksamheten. Enligt min uppfattning finns det i dag en ganska utbredd, naiv uppfattning om att alla former av föreningsverksamhet och ideellt arbete måste vara någonting positivt för samhället. Det skulle därför behövas en, som Christer kanske skulle ha uttryckt det, problematisering, en ökad medvetenhet och vaksamhet kring det faktum att en icke oansenlig del av det ideella arbetet som utförs direkt motverkar snarare än främjar värden som demokrati, respekt för lagarna, respekt för oliktänkande och jämställdhet mellan könen. Detta för mig in på motion 303, där det föreslås att regeringen bör se över möjligheterna att strama upp regelverket när det gäller stöd till organisationer och föreningar som aktivt uppmanar till brott mot svensk lag.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

Vi är dock beredda att göra mycket mer framöver och därför instämmer vi i motionärernas förslag om att regeringen bör återkomma med förslag till hur äldres tillgång till idrott och fysisk aktivitet ska säkras i hela landet på ett bättre sätt än i dag. Avslutningsvis, herr talman, vill jag för omväxlings skull lyfta fram två positiva saker som har hänt på det idrottspolitiska området det senaste året. Jag tänker dels på det faktum att regeringen bytte fot och numera tycks ställa sig bakom Riksidrottsförbundets förslag att tillåta begränsade utdrag ur brottsregistret för ledare inom barn och ungdomsidrotten, detta i syfte att både skydda barn från övergrepp och stärka integritetsskyddet för ledarna. Den andra glädjande nyheten kom mer nyligen, då den så kallade Huliganutredningen under ledning av Björn Eriksson presenterade sina förslag innehållande både hårdare tag mot dem som vill förstöra idrotten och förslag om ett slut på den nuvarande ordningen där idrottsaktiebolag krävs på dyra polisnotor i samband med evenemang. Jag hoppas att regeringen tar till sig dessa tankar och att man snarast möjligt återkommer med förslag kring de frågor jag nu nämnt. Allra sist vill jag naturligtvis också ta tillfället i akt att rikta en varm lyckönskning till såväl det svenska fotbollslandslaget i Ukraina som till alla fantastiska idrottare som ska representera vårt land vid de olympiska spelen i sommar.

Herr talman! Det betänkande som vi nu lyfter fram innehåller en rätt vid blandning av olika frågor, men jag tycker att det främst handlar om idrott. De viktigaste och största frågorna handlar om idrottsrörelsen. Det finns en del annat som jag inte tänker beröra. Jag tänker koncentrera mig på några av de avsnitt som jag tycker väger lite mer än de andra sakerna. Vi återkommer säkert till den här debatten vid olika tillfällen. Först ska jag yrka bifall till reservation 11. Jag ställer mig naturligtvis bakom alla de reservationer som vi har skrivit under men lyfter fram enbart den. Idrotten är som alla vet vår absolut största folkrörelse. Det gör att många frågor som berör idrotten också berör det som kallas det civila samhället eller, som Peter Johnsson sade, Folkrörelsesverige, för det handlar faktiskt om det. Det innebär både att vi kan ställa krav på idrotten och att krav kan ställas på oss att stödja idrotten i de sammanhang där det behövs. En fördelning av medel för att underlätta det arbete som genomförs inom idrottsrörelsen behövs för att det ska ge resultat. Det innebär också att det är den demokratiska, gemensamma sektorn som bäst kan ge den trygghet som idrottsrörelsen behöver för att vara den kraft som vi förväntar oss att den ska vara. I ett antal år har skattesänkningar prioriterats före genomtänkta ekonomiska beslut. Det är inte bara sjuka och arbetslösa som i dag får betala för de ökade klassklyftorna i vårt samhälle. Jag menar att det också speglas inom idrottsrörelsen och inom idrotten. Det blir svårare att ha råd att idrotta, och det är tydligare i dag vilka som kan delta och har råd med idrott och vilka som står utanför. Naturligtvis hänger det ihop med den politik som förs generellt, och vi vill ändra på den så att även idrottsrörelsen ges bättre möjligheter att vara den positiva kraft den ska vara i samhället och även politiskt. I dag vet vi att det genomförs viktiga insatser i jämställdhetsfrågorna, mot diskriminering och trakasserier, och det senast upptäckta, sexuella övergrepp. Men, det går att göra ännu mycket bättre. Med hjälp av oss kan det gå att ge mycket bättre stöd i arbetet inom idrottsrörelsen. Herr talman! Vi är alla fascinerade av de stora idrottsevenemang som genomförs runt om i världen. Många gånger är vi genom tv nästan på plats - många är naturligtvis också på plats - på arenan. Det är ofta en stark upplevelse, och prestationerna är många gånger mycket imponerande. Att hålla på sitt lag eller sin idrottare ger också ett mervärde för många av oss när vi ser på idrott i elitklass. Vänsterpartiet är positivt till att Sverige ska arrangera stora idrottsevenemang, men det finns också rätt många saker som ska genomlysas innan man kan gå in och skapa förutsättningarna för att så ska kunna ske. Det finns nämligen också baksidor med riktigt stora idrottsarrangemang som man måste vara medveten om innan man går in och stöder något sådant. I dag är fotbolls-EM aktuellt. Vi kommer naturligtvis allihop att bänka oss i kväll för att titta på matchen och hoppas på att Sverige ska vinna svenska framgångar. Det som kanske inte alltid lyfts upp är det som händer runt matcherna, utanför arenan. En sak är att belysa det aktuella landets situation. Ukraina har till exempel problem med demokrati och mänskliga rättigheter, och det måste också belysas i samband med arrangemangen. Man ska passa på att lyfta fram de frågor som finns. En sak som har uppmärksammats, liksom vid fotbolls-VM i Sydafrika senast, är att prostitutionen ökar anmärkningsvärt i samband med stora arrangemang. Även annan brottslighet har en tendens att öka. Sådana här saker måste man ta med i beräkningen när man söker ett arrangemang. Många aktörer behöver vara inblandade för att motverka de negativa konsekvenserna av ett stort arrangemang i den bemärkelse som jag tar upp. Till det kommer den i dag som jag menar nästan ohämmade kommersialismen, något som kan berika riktigt stora företag på det nationella, regionala och lokala näringslivets bekostnad. Vid senaste fotbolls-VM i Sydafrika var det väldigt mycket diskussion om just det. Ett av syftena med ett stort evenemang är faktiskt att just hitta fördelar för näringslivet, det lokala, det regionala och det i Sverige, och de rent idrottsliga verksamheterna i landet. Då krävs ett väl genomtänkt koncept för att inte hamna fel. Vi i Vänsterpartiet är som sagt positiva till att arrangera stora idrottsfester i Sverige, men vi måste vara klarsynta och välja att söka de som vi tycker går att genomföra på ett bra sätt utifrån de aspekter jag har gett exempel på här. Det är klart att det vore spännande med ett vinter-OS eller ett fotbolls-EM till, som vi hade för tio år sedan, men jag tycker också att det är intressant att titta på om vi ska ha orienterings-VM och skidskytte-VM, som också är intressanta att arrangera för oss. Herr talman! Till sist vill jag ta upp något som inte alltid lyfts fram i debatten. Det handlar om miljöfrågorna inom idrotten. Det är inte alltid frågor som självklart kopplas ihop med idrottsrörelsen. Vi menar dock att eftersom idrotten utgör en sådan viktig del av den samlade kraft som vi behöver för att lyfta dessa frågor är det också viktigt att belysa hur viktiga de är för idrottsrörelsen och för samhället i stort. Det finns några frågor som har varit rätt självklara inom idrotten när det gäller miljöarbetet: blyet i sportskyttets ammunition, motorsportens sökande efter renare bränslen och hur vi bäst bygger arenor på ett miljövänligt sätt. De har funnits med i tänkandet och i arbetet rätt länge, likaså de ekologiska varorna i fiket på den lokala idrottsplatsen. Vi menar att frågorna även här hänger ihop med andra politiska beslut. Stadsplanering är ett sådant område. Att se fler stora jättearenor byggas i Stockholm kan vara imponerande, men det hade nog varit bra med en genomtänkt strategi för att bygga mycket fler näridrottsplatser så att barn och ungdomar får nära till sin spontanidrottsplats, att alltid tänka på hur kollektivtrafik organiseras för att minska bilåkandet och även hur vi bygger nya stadsdelar så att utrymme ges för lek och idrott. Det är oerhört viktiga saker att tänka på ur just miljöaspekten. Det kräver också en genomtänkt strategi för en regering som säger sig värna just den utvecklingen inom miljöpolitiken. Vi tror att det finns mycket mer att utveckla inom till exempel infrastruktur och planering av det framtida byggandet. Vi kan ge signaler i den riktningen genom ett bra, genomtänkt bidragssystem på alla nivåer.

Herr talman! I dag ska vi debattera betänkande Kru8, Politik för det civila samhället . Betänkandet rör det civila samhället, idrott och friluftsliv, men majoriteten av motionerna berör idrottsområdet. Jag kommer därmed att fokusera just på idrottsfrågorna. Att i dag debattera idrottsfrågor, samma dag som Sveriges herrlandslag i fotboll går in i Europamästerskapen som hålls av värdnationerna Polen och Ukraina, känns passande. I kväll kommer många svenskar att sitta bänkade framför tv:n eller kanske till och med är på plats i Kiev för att visa stöd för våra svenska fotbollsspelare och hoppas på nya framgångar. För en del barn och ungdomar kommer detta evenemang att bli startskottet till att börja idrotta, möjligen till att få nya idoler att se upp till. För att lyckas att få så stor bredd som möjligt och fler som börjar idrotta behöver vi även en elit, och för att få fram en elit krävs en stor bredd. Att idrotten i Sverige i högre utsträckning än i de flesta andra länder är till för alla som bor här, oavsett social bakgrund och privata ekonomiska muskler, är nog en av de bidragande orsakerna till att Sverige fortsätter att producera världsstjärnor. Det är den svenska modellen vi fortsatt ska värna. Det är som en omsorg om den svenska idrottsmodellen som regeringens stora satsning om 500 miljoner kronor årligen till Idrottslyftet ska ses. Denna satsning, som sjösattes 2007, är en tydlig ambition och uttalad önskan om att idrotten ska nå ännu fler och bli ännu bredare. Herr talman! Regeringen satsar lite drygt 1,7 miljarder år 2012 på svensk idrott. Den gamla, oförutsägbara finansieringsmodellen där idrotten finansierades via Svenska Spel har ersatts av en modell med finansiering via skatten. Riksidrottsförbundet gör årligen en undersökning av hur det kommunala stödet till svensk idrott ser ut, och för 2011 framgår i en undersökning att nästan var fjärde kommun har ökat sitt stöd till idrotten under 2011. Bara drygt en tjugondel av kommunerna har sänkt detta stöd. Vi är många som har sett nyhetsinslag eller reportage som visar på orättvisorna vad gäller jämställdheten mellan könen inom idrotten, och då i huvudsak när det gäller anläggningsmöjligheter. Jämställdhetsarbetet inom idrotten har pågått under en längre tid, men det finns väldigt mycket kvar att göra. Riksidrottsförbundet beslutade på sin senaste stämma, 2011, att revidera och komplettera jämställdhetsmålen för idrottsrörelsen samt gav i uppdrag till Riksidrottsstyrelsen att aktivt arbeta med jämställdhetsintegrering. Det visar på att Riksidrottsförbundet i dag arbetar aktivt med frågan, och det ser vi positivt på. Dock behöver vi se en klar förändring i framtiden. Slutligen, herr talman, är Sverige fantastiskt när det gäller idrott. Vår bredd bidrar till bättre folkhälsa, fostrar den växande generationen i ansvarstagande och social träning samt förgyller mångas tillvaro på läktaren och framför tv-apparaten hemma. Regeringen värnar vår svenska idrottsmodell. Detta visar man inte minst genom att satsa på den ekonomiskt. Med dessa ord vill jag yrka bifall till förslaget i betänkande KrU8 Politik för det civila samhället .

Herr talman! I mitt anförande ställde jag en ganska tydlig fråga - det var eventuellt också ett påpekande - om man i framtiden kommer att vara lite mer inriktad på att med bidragsdelen skapa förutsättningar för att jobba mer aktivt när det gäller jämställdheten. Man gör mycket i dag, naturligtvis, som Amir påpekar här. Jag tror att vi är ganska överens om idrottspolitiken bland de flesta av partierna. Jag ser inte att det är så stora skillnader. Jag är dock som sagt oroad över följande: Ingår idrott och kultur i välfärdens kärna? Alliansens borgerliga partier har använt det begreppet i valrörelser och ute i debatter, men någonstans i ryggraden känner jag att idrott och kultur inte ingår i det. Det handlar i stället om vård, omsorg och skola. Jag skulle vilja ha ett förtydligande - jag tror att hela Idrottssverige och kanske till och med Kultursverige vill ha ett förtydligande - av om detta ingår där. Trygga i så fall utvecklingen när det gäller de kommunala bidragen framöver! Det är nämligen självklart så, vilket jag sade förut, att det händer en del i vår samhällsutveckling i dag. Klyftorna växer, vi har en massarbetslöshet och vi har en långtidsarbetslöshet som biter sig fast i familjer där barn och unga lever. Man har inte råd att vara med i idrottsföreningar, och man har inte råd att köpa idrottsutrustningar - absolut inte i de dyraste sporterna som ishockey och eventuellt också ridning. Det ger naturligtvis långsiktiga effekter. Min fråga till Amir är om han ser den utvecklingen. Om han ser den, vad vill han i så fall göra av den?
Herr talman! Som sagt: Jag tycker att det Peter Johnsson tar upp är väldigt intressant och aktuellt. Så är det. Jag skulle vilja säga att vi absolut värnar idrotten och kulturen. Det kan man om inte annat se på våra anslag. Titta bara på satsningen på Idrottslyftet med 500 miljoner årligen! Det är för att se till att unga kommer in i idrottandet i tidig ålder och helst ser till att hålla på med detta i en äldre ålder i stället för att sluta i tidiga tonår. Vi satsar dessa 500 miljoner för att se till att få in den grupp som kanske inte har kommit in i idrotten, som kanske inte har den traditionen inom sin familj och kanske inte har idrottat tidigare. Vi försöker få nyanlända att hålla på med idrott och komma in i det svenska samhället - vara en del av den svenska idrottsmodellen, helt enkelt.
Herr talman! Det verkar vara svårt att uttrycka orden: Ja, idrott och kultur ingår i välfärdens kärna. Jag skulle gärna vilja höra det. Vi är överens om det; vi hade Handslaget. Det var vår del när det gäller insatser för idrottsrörelsen i olika projektformer - precis som Idrottslyftet är. Det var ju bara en fortsättning på en gammal socialdemokratisk politik, som jag tyckte var alldeles utmärkt. Jag tror att det är viktigt att ha med att man ute i kommunerna kan känna att regeringen inte prioriterar idrott och kultur utan talar om vård, omsorg och skola. De ekonomiska medlen kommer att krympa i framtiden om inte regeringen tillskjuter mer pengar. Jag tror säkert att det under valåret kommer mer pengar till kommunerna under en kortsiktig period, men jag tror att det är oerhört viktigt för dem som jobbar ute i föreningarna och ute i kulturlivet att veta att man faktiskt ingår i välfärdens kärna. Sedan nämnde jag också en annan sak. Amir, ser du utvecklingen i samhället? Jag kommer ihåg på 90-talet då Sverige hade bostadsbubblan som sprack och vi fick skära ganska kraftigt i kommunerna. De barn och ungdomar som gick i förskolan och skolan då är de som i dag har blivit vuxna, unga människor. Deras skolgång har varit oerhört problematisk när det gäller resurser. På så lång sikt ser man alltså utvecklingen i ett samhälle. Det är det jag menar - ser man det samhälle som växer fram just nu med ökade klyftor, massarbetslöshet och liknande saker ser man att det kommer att påverka även idrottsrörelsen långsiktigt. Vad ser Amir för möjligheter att påverka och skapa förutsättningar för att det inte ska ske? Jag sade förut att vi inte prioriterar stora skattesänkningar, vilket ni i Alliansen och i Moderaterna har fört fram. Vi vill i stället ha ett starkt välfärdssamhälle där idrott och kultur är en del. Håller du med?
Herr talman! Nu ska vi se. Vi ska dela upp de olika frågor Peter har gått igenom. Vi kan börja med Handslaget. Peter glömmer där att nämna att vi fördubblade det så kallade Handslaget, som nu är Idrottslyftet, i samma sväng. Det är alltså så att vi faktiskt har ökat det anslag ni en gång startade. Det är inte så att vi bara har bytt ett namn, från Handslaget till Idrottslyftet, utan vi har avsatt mer pengar till idrotten. Det är viktigt att poängtera. När det gäller klyftorna och möjligheten att idrotta eller inte idrotta är det självklart så att det kan vara tufft för vissa barn - absolut. Det beror på hur situationen ser ut där hemma, hur föräldrarnas situation ser ut. Det är därför vi i regeringen har sett till att försöka få in folk i arbete. Det viktigaste är nämligen att komma in på arbetsmarknaden. Utan arbete är det svårt. Därför har vi gjort våra olika satsningar för att få in fler på arbetsmarknaden. Där var restaurangmomsen den senaste för att försöka få in fler på arbetsmarknaden. Vi behöver alla typer av jobb, och jag tror att det är det som är lösningen. Det gäller även nyanlända som kommer hit till Sverige och behöver integreras i samhället - jobb är svaret på detta. Det skulle jag även säga om det som togs upp tidigare här i dag, att det är viktigt att få in nyanlända i det civila samhället. Det är det absolut, men vi kan inte tvinga in dem. Jag skulle säga att jobben är det viktigaste sättet att få människor att integreras.

Herr talman! Amir Adan talar väldigt mycket om idrott åt alla. Jag tänker fortsätta lite grann på det Peter Johnsson var inne på. Hur ser det ut i dag? Varför är det så att det är färre som har råd att idrotta? Varför är det fler som nu sitter i knipa och inte har pengar till detta? Vi ser alltså att det finns ett oerhört stort glapp mellan dem som har råd att idrotta och dem som inte har råd att idrotta, och klassklyftorna ökar. Det handlar om den generella politik regeringen för. Det är som jag sade inte bara arbetslösa och sjuka som betalar för politiken i dag, utan det är fler som gör det. Vi har en ökad barnfattigdom, vi har större klassklyftor och de ekonomiska skillnaderna blir större och större. Alla dessa bitar påverkar naturligtvis barn och ungdomar som vill idrotta. Det är ganska självklart. Amir Adan tar också upp detta med Idrottslyftet, vilket är jättebra. Idrottslyft, handslag och vad det nu heter är oerhört viktiga verktyg för att få i gång idrottande bland barn och ungdomar. Men vad händer sedan, när man startar upp någonting man inte har råd att fortsätta med? Det handlar ju om det. Fortsätter man att titta på från att de är sju till att de är tio, tolv och fjorton ser man att Idrottslyftet inte finns med. De ska in i idrottsrörelsen. Har man inte råd att vara medlem och idrotta i en förening står man utanför i alla fall. Det här är sådant som måste besvaras med generell politik, och det gör inte den här regeringen, menar jag. Dessutom är det ett antal andra nivåer som ska påverkas. Kommunerna har, som Amir Adan är inne på, ökat med 25 procent. Men det är 75 procent som inte ökar. Det innebär att det inte blir mer pengar i de kommunerna. Dessutom är det 5 procent som sänker, så beroende på summorna kan det ta ut varandra. Jag menar att om man menar allvar med en politik som ger förutsättningar för alla att vara delaktiga i samhället måste man ändra på väldigt många saker, även när det gäller idrottspolitiken och framför allt det generella, att se till att alla har pengar. Då handlar det om att se till att folk har inkomster så att de klarar att göra det.
Herr talman! Självklart är det oroväckande om allt fler inte har råd att idrotta. Det är en oroväckande bild som Torbjörn Björlund poängterar. Jag skulle säga att vi alla har ett ansvar att ta kontakt med den kommun som man själv bor i, för det är som sagt kommunerna och i det här fallet idrottsföreningarna som helt självständigt beslutar om medlemsavgifter. Det gör varken regering eller riksdag, utan det är kommunerna och även idrottsföreningarna som har ett självständigt bestämmande vad gäller medlemsavgifter. Men självklart har vi ett ansvar att poängtera för våra lokala politiker i respektive kommun om vi ser den oro som vi nu börjar se över att medlemsavgifter ökar.
Herr talman! Det är vackra ord men väldigt innehållslöst. Vi vet alltså att utvecklingen går åt fel håll i samhället. Det är större klassklyftor, och det är fler som har problem med sin ekonomi. Det är ganska självklart att det även drabbar idrottsrörelsen. Det är självklart att om kommunerna får mindre kommunbidrag från staten har de mindre möjligheter att påverka ekonomin. Om man inte menar att idrott och kultur ingår i välfärdens kärna, som det är fråga om här, är det klart att det är det som tar stryk först. Det är ett klassiskt problem inom kommunpolitiken. Det är fler som måste betala mer egenavgifter, högre medlemsavgifter till föreningar, och framför allt träningsavgifter, för det handlar mycket om det. Träningen kostar mer att genomföra, och man klarar inte kostnaderna om man inte tar in avgifter från de egna medlemmarna. Därför blir det svårare för dem som inte har råd. Det är allt fler som måste välja bort det här därför att de väljer annat som är mer basgrejer i livet än idrott och kultur. Detta är problemet. När det finns en tendens att lägga över skulden på idrottsföreningen, som ju är styrd av ekonomin, och inte se samhällets helhet i det hela, vad det är som styr även idrottsföreningarnas ekonomi, då är man blind för vari problemet ligger. Ni återkommer alltid till jobblinjen fast vi vet att vi har en arbetslöshet som är större än någonsin i Sverige. Det är länge sedan vi hade en så hög arbetslöshet, speciellt bland ungdomar som kanske själva ska försöka hålla sig kvar i sin idrott när de blir 18-20 år. Där finns det definitivt ett stort arbete att göra för den här regeringen som man inte har klarat av på sex år. Jag tror inte att man kommer att klara av det heller, därför att man har helt fel linje. Man ser inte problemen. Den stora stötestenen är att om vi alltid sätter skattesänkningar före en satsning på välfärdssamhället kommer vi ingenstans i de här frågorna heller. Regeringen och regeringspartierna i riksdagen måste ta ställning till vilken väg vi ska gå. Vill vi fortsätta med det här ska vi satsa på någonting som verkligen ger någonting så att alla kan idrotta.
Herr talman! Min första fråga till Torbjörn Björlund är: Vad är din lösning på problemet? Jag hör bara kritik men inget svar. Visst har medlemsavgifterna till viss del ökat till följd av kommunernas sänkningar. Men intäkterna från lotteriverksamhet eller de kringverksamheter som idrottsföreningarna tidigare hade har förändrats avsevärt mot tidigare situation. Idrottsföreningarna har i dag en annan situation att leva i kontra tio år tillbaka. De måste inse att de måste anpassa sig efter situationen. Det är viktigt att man försöker få in unga och deras föräldrar för att få intäkter på annat sätt. Självklart stöder kommun och stat, men det är också viktigt att idrottsrörelsen på olika sätt försöker få med sina unga och deras föräldrar in i detta för att få ned medlemsavgifterna till en nivå som är rimlig, så att alla har möjlighet att betala medlemsavgift. Det som gör mig lite orolig är att man gör allt mindre ideella satsningar eller försöker få in pengar på annat sätt, vilket gör att medlemsavgifterna därmed ökar. Och det är synd om inte unga har möjligheten att betala medlemsavgift. Men jag vill se en större ideell satsning även bland unga och föräldrar, som det var tidigare när man till exempel sålde bingolotter.

Herr talman! Poeten John Donne sade en gång att ingen människa är en ö. Ibland används det som ett argument mot liberalismen, som om man skulle tro att vi tycker att varje människa är en ö och inte en del av ett större landskap, men det är ju fel. Vi liberaler är förvisso individualister, men vi vet också att människan inte klarar sig utan andra människor. I själva verket är ett starkt civilsamhälle - jag använder begreppet civilsamhälle - en avgörande del för såväl den enskilda individens utveckling som demokratin. När klockan klämtar ska man inte bara fråga vem den klämtar för, för den klämtar alltid för dig - för var och en av oss, som John Donne kanske skulle ha sagt. Han var också en stark förkämpe för individens rättigheter och värdighet. Men det måste stå klart att individen är viktigare än gruppen. Det är individen som har rättigheter, och gruppen får aldrig användas för att förkväva individen. Hänsyn till individen är viktigare än grupphänsyn. Vi behöver ha ett fritt föreningsliv och ett starkt föreningsliv, men det kan aldrig skapas utan individer. Herr talman! Jag lyssnade på diskussionen från Peter Jonsson tidigare om begreppet civilt samhälle. Just detta begrepp ska ställas i relation till staten, inte till någonting annat. Det innebär att det civila samhället är större än Folkrörelsesverige. En stor del av det civila samhället är folkrörelser, kanske den dominerande delen, men allting som fångas i begreppet civilt samhälle, det vill säga det som inte är staten och det statliga, är inte folkrörelser. Det finns också utrymme för annat. Jag tror att det är viktigt att ha det perspektivet när vi diskuterar de här frågorna. Det civila samhället är mer än Folkrörelsesverige. Jag har själv växt upp i den här delen av Sverige. Jag har ett förflutet i Idrottssverige. Jag var aldrig någon riktigt bra fotbollsspelare, men jag tyckte i alla fall att det var roligt, även om mina lagkamrater kanske inte tyckte att det var så roligt att jag var med. När man nu besöker Idrottssverige och det civila Sverige möts man av ett otroligt engagemang. Även om det i sina delar finns problem med att fånga in människor och hitta det engagemang som fanns en gång i tiden, finns det fortfarande på friidrottstävlingar, hockeymatcher, fotbollsmatcher och i frivilligorganisationer väldigt många människor som ägnar en stor del av sin fritid åt att se till att andra människor får det bättre. Jag tycker att det är fantastiskt. Vi som formulerar den här politiken måste verkligen fundera på hur vi underlättar för de här människorna att fortsätta sitt engagemang. Vi ska inte lägga nya hinder utan riva gamla, vi ska inte skapa nya skatter utan ta bort gamla och vi ska inte skapa nytt krångel utan minska krånglet för de människor som lägger ned så mycket tid av sin fritid för att underlätta för andra människor. Det gäller idrotten, det gäller amatörkulturen, och det gäller alla andra delar av det civila Sverige. I detta betänkande finns det också en lång rad förslag på hur man skulle kunna förbättra det civila samhället. Det finns också ett stort engagemang i riksdagen för de här frågorna, vilket jag tycker är väldigt bra. Samtidigt som vi säger att det finns mycket som är bra i det civila samhället och i Folkrörelsesverige kan vi inte blunda för problemen. Några av de saker som tas upp i betänkandet är till exempel hinder för människor med funktionsnedsättning, jämställhetsproblematik och till och med brott mot barn i form av sexuella övergrepp. Det är viktigt att vi är väldigt tydliga med att det inte kan accepteras. Men vi måste också fundera på hur vi bekämpar detta tillsammans med Organisationssverige och det civila samhället och inte använder de här avarterna till att detaljstyra och öka krånglet. Vi har från Alliansens sida jobbat med att öka resurserna på det här området, därför att vi tror att detta är en viktig del av Sverige. Vi har sett till att det blir riktiga resurser både till idrotten och till amatörkulturen via folkbildningen. Men, som några har lyft fram, ibland minskar kommunerna sina resurser till detta område, vilket gör att den totala summan inte alltid har blivit den som vi hade önskat. Det finns som sagt en hel del kloka motioner, men det finns också en tendens både i motioner och i reservationer att fundera på hur man detaljreglerar mer, hur man blir mer klåfingrig på den statliga sidan. Vi ska lägga oss i hur man utformar avgiftssystemet. Det är en angelägen fråga, men ska vi verkligen möta detta Organisationssverige med den typen av pekpinnar? Det finns förslag att man ska använda de bidrag man får från staten och ytterligare detaljstyra dem. Ska vi verkligen göra det? Är det inte också viktigt att slå vakt om friheten för det civila samhället och Folkrörelsesverige? Det finns anledning att fundera en hel del på de reservationer och motioner som finns och som hela tiden går ut på att reglera ytterligare och skapa nya klåfingriga hinder. Samtidigt vet vi att mycket av den problematik som lyfts fram i reservationerna är allvarlig och viktig att lyfta fram. Jag avslutar med att ta upp det Mattias Karlsson tog upp. Han och jag har tidigare i kammaren diskuterat det civila samhället och den statsvetenskapliga forskning som Robert Putnam har genomfört. Jag har läst tre studier av Putnam. En handlar om att det är bra att det finns många körer i Norditalien, för det skapar ett ökat socialt kapital. Jag hör inte Mattias Karlsson säga att man ska se till att fler människor sjunger i kör. En annan handlar om att tv:ns inträde i det amerikanska samhället innebar att det sociala kapitalet minskade. Jag hör inte Mattias Karlsson tala om att man ska förbjuda tv-tittande på grund av det. Den tredje studien, den som Mattias Karlsson stirrat sig blind på, handlar om att invandring ibland kan undergräva det sociala kapitalet. När man studerar Putnam och funderar på det sociala kapitalet måste man också fundera på vad det sociala kapitalet är. Är det alltid självklart bra att det sociala kapitalet är så starkt som möjligt? Kanske är det inte det. Kanske var individens frihet i de små byarna med starkt socialt kapital väldigt begränsad. Hur var det för människor som inte såg ut som alla andra, som hade en sexuell läggning som inte var som alla andras eller som ville utveckla sin personlighet och inte passade in i den trånga syn som fanns i den lilla byn med starkt socialt kapital? Mattias Karlsson borde fundera på om det alltid är bättre att ha ett väldigt starkt socialt kapital än att låta individen få utrymme att utforma sitt eget liv. När människor flyttar in i en by kan det sociala kapitalet minska. All mänsklig flyttning påverkar det sociala kapitalet, för man känner inte varandra lika väl som man gjorde tidigare. Ibland är det dock bättre att det sociala klimatet och kapitalet lättas upp lite grann, för det skapar möjligheter för de människor som annars inte skulle ha dem. Mattias Karlsson! Läs Havsmannen av Carl-Johan Vallgren och fundera på om det sociala kapitalet alltid ska öka. Ibland är det också viktigt att slå vakt om den enskilde individens rätt att formulera sitt eget liv - även när det går i clinch med den dominerande uppfattningen om hur man ska vara. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Christer Nylander frågar om det alltid är bra att det sociala kapitalet ökar. Nej, givetvis inte om det är som i ditt påhittade exempel att det sociala kapitalet bara kan öka genom förtryck och allmänt elände. Det sociala kapitalet bör inte öka till vilket pris som helst. Det är dock inte det vi föreslår. Det vi föreslår för att återställa det sociala kapitalet i det svenska samhället är en invandringspolitik som är i nivå med våra grannländers och som ligger betydligt närmare det europeiska snittet än vad den nuvarande regeringens gör. Det är en återgång till den assimileringspolitik som vi bedrev fram till 1975, som gjorde att samhället fungerade betydligt bättre än det splittrade mångkulturella samhälle som Christer Nylander arbetar för och som definitivt inte har gynnat individernas rättigheter. Vi har 70 000 ungdomar som inte får välja vem de ska gifta sig med. Vi har ett antal tusen som lever under andra former av hedersrelaterat förtryck. Vi ser hur samhället slås isär och polariseras, och det byggs upp parallella samhällen och grupper som ställs mot varandra. Jag tror inte att den utveckling som Christer Nylander och den borgerliga regeringen leder Sverige mot kommer att gynna individen, och jag vet att den inte kommer att gynna det sociala kapitalet. Man får inget av det goda och dubbelt av det dåliga, tyvärr.
Herr talman! Man måste fundera på vad som är socialt kapital. Socialt kapital är inte bara det som Mattias Karlsson tycker är bra. Socialt kapital är också hedersförtryck, det vill säga att en människa lever i en tradition där hon själv inte får formulera sitt liv. Här finns ett starkt socialt kapital, och det är jag emot. Man kan fundera på varför Mattias Karlsson väljer ut just en del av Putnams forskning och säger att det ska vi lära oss av och följa. Varför vill han inte förbjuda televisionen som uppenbarligen också minskar det sociala kapitalet och som Putnam sade innebar att amerikaner började bowla ensamma i stället för i grupp? Varför ifrågasätter Mattias Karlsson just den typen av samhällsförändringar som påverkar socialt kapital som Mattias Karlsson redan tyckte illa om? Varför använder han just det i sin retorik om det sociala kapitalet? Socialt kapital är bra. Det får människor att trivas och lita på varandra. Men socialt kapital kan också vara dåligt och begränsa individens möjlighet att formulera sig själv. Från politikens sida handlar det om att se till att individen är viktigare än gruppen. Det sociala kapitalet ska lyfta människor och inte begränsa dem, oavsett vad det sociala kapitalet beror på.
Herr talman! Att förbjuda tv är varken möjligt eller önskvärt. Jag tror inte att effekten av att göra det skulle ha samma djupgående inverkan på det sociala kapitalet och samhället i stort som en mer ansvarsfull invandringspolitik. Vi ser att de länder som är mer sansade i detta avseende lyckas bättre. Danmark, som i Sverige målas ut som ett rasistiskt och diskriminerande land, har lyckats mycket bättre än vi de senaste tio åren när det gäller integration. Man har inte alls samma problem med hedersrelaterat förtryck mot unga kvinnor och så vidare. Det är bra att vi problematiserar begreppet socialt kapital. Men i ett samhälle utan socialt kapital eller med låg grad av socialt kapital vill ingen leva. Det samhället är inte bra för individen heller. Självklart ska vi hitta en balans. Jag tycker inte att något av de förslag vi har för att stärka det sociala kapitalet innebär förtryck eller att vi inte ger individen plats. Även om det inte är Christer Nylanders mening leder hans politik både till ett försvagat socialt kapital och till försämrade villkor för individen. Jag beklagar att Christer Nylander inte inser det.
Herr talman! Vi har talat om det civila samhället, och en liten del av det handlar naturligtvis om hur det sociala kapitalet fungerar. Vad det sociala kapitalet är måste man ställa som huvudfråga. Det är att människor känner varandra och litar på varandra och därför kan lägga delar av sitt liv i händerna på andra. Det är socialt kapital. Ett extremt socialt kapital kan man uppnå genom att ha en liten isolerad by som det aldrig flyttar någon till eller från, för så fort det sker en flyttning av människor skadas det sociala kapital som ursprungligen fanns. Det är att människor rör sig till och från byn som förändrar det sociala kapitalet, inte att vi har en politik som gör att människor flyr från krig till Sverige för att få skydd. Det påverkar inte det sociala kapitalet, utan det gör människors rörelse över huvud taget. Mattias Karlsson har rätt i att det inte går att förbjuda tv. Det går inte heller att förbjuda människors rörlighet. Det har Mattias inte insett, vilket är synd. Det sociala kapitalet är en viktig del i ett fungerande samhälle, men det kan också begränsa människors möjlighet att utvecklas. Det sociala kapitalet vill jag inte ha mer av.

Herr talman! Det betänkande vi nu debatterar har rubriken Politik för det civila samhället . Flera före mig i talarstolen har undrat hur man ska definiera uttrycket "det civila samhället", eller "civilsamhället", och vad det är. Jag ville veta och letade efter en definition i Nationalencyklopedin men fann ingen. Uttrycket används under en del andra uppslagsord, men det förklaras inte. Jag fick göra som de flesta nu för tiden och vända mig till Wikipedia: "I svensk användning av begreppet fokuserar man ofta på organisationer som föreningar, studieförbund, folkhögskolor och alla andra subjekt som inte utgör en del av myndigheterna eller av statsapparaten i övrigt." Då är det i alla fall glasklart vad det civila samhället är. Idrottsrörelsen är enligt denna definition en stor del av vårt civila samhälle, och flera av de motioner vi i dag debatterar handlar om idrottsrörelsen. Som flera av dem som stått i talarstolen före mig tänkte jag koncentrera mig på just idrottsrörelsen, även om det civila samhället självklart är så mycket större. Idrotten som aktivitet är naturligtvis en stimulans i sig både för den som utövar den och för den som följer den som publik. Samtidigt är idrotten viktig för fostran i tolerans och jämställdhet. Idrotten är en kraft som förenar och skapar gemenskap i samhället, även om man alltid kan göra mer och bättre. Flera av motionerna tar också upp just detta. Det handlar till exempel om jämställdhet, trakasserier, diskriminering och sexuella övergrepp på barn. Jag tycker att det är viktiga frågor som dessa motioner tar upp, och de kommer faktiskt främst från oppositionen. Det är viktigt att våga ta upp dessa frågor. Idrottsrörelsen är en stor del av många människors liv. Inte minst för barn och ungdomar betyder tiden i idrottsföreningen otroligt mycket. Då är det också viktigt, för att inte säga väsentligt, att idrottsrörelsen tar ansvar också i dessa frågor. Riksidrottsförbundet jobbar på olika sätt med frågorna, bland annat genom idrottens idéprogram, där man menar att alla som vill ska ha rätt att vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön och sexuell läggning. Riksidrottsförbundet jobbar aktivt med att stävja och motverka övergrepp, mobbning och trakasserier av alla slag. Det gör man bland annat genom att informera och utbilda ledare och aktiva inom idrotten. Idéprogrammet tar också upp möjligheterna att delta oberoende av fysiska och psykiska förutsättningar. Jag tänkte stanna lite grann vid just den delen. Jag hade själv förmånen att få vara prisutdelare på handikapp-SM i friidrott förra sommaren. Idrott kan utövas oberoende av funktionsnedsättning. Det finns alltid någonting för alla. Vi har många otroligt bra idrottare i Sverige, inte minst inom handikappidrotten, som i alla fall enligt min åsikt inte alltid får den uppmärksamhet de förtjänar. Handikappidrotten har också skapat nya grenar. Tidigare i år fick jag till exempel pröva på friidrottsgrenen racerunning när jag besökte Västerås, som är Sverigecentrum för just racerunning. I samband med Lilla DN-galan i sommar kommer ett uppvisningslopp i racerunning att genomföras. Jag tänker passa på att ta chansen att se denna väldigt spännande och roliga nya friidrottsgren. Racerunning kan mycket förenklat förklaras som en avancerad trehjulig sparkcykel som man tävlar med på löparbana. Som sagt är det en otroligt rolig och fantastisk idrottsgren som även personer med svårare rörelsehinder kan utöva. När jag var i Västerås frågade jag en av ungdomarna som håller på med racerunning vad som är det bästa med just racerunning. Efter en lång tankepaus kom svaret: Man får bli svettig. Detta var en kille som annars satt i rullstol och hade svårt att ta sig fram själv. Han hade alltid en assistent med sig. Men med racerunningcykeln kunde han själv springa sig svettig och vara med och tävla. Jag ska tillägga att han vann loppet mot mig. Det är ofta det enkla svaret som är det viktiga inom idrotten. Det handlar om möjligheten att få röra på sig, delta på sina villkor tillsammans med andra och få bli svettig. Handikappidrotten är stor i Sverige, men kan behöva mer stöd. För några veckor sedan besökte jag Totalskidskolan i Åre. Tyvärr var säsongen redan över, så det fanns ingen möjlighet att få pröva sitski, skicart eller någon annan av de möjligheter som finns för en person med funktionsnedsättning att få komma ut i skidbacken. Totalskidskolan är en ideell förening som driver Europas största skidskola för personer med funktionsnedsättning. Man har utbildade skidlärare med kunskap om funktionshinder och anpassad utrustning så att alla kan utöva utförsåkning, oberoende av funktionsnedsättning. För att kunna driva sin verksamhet behöver man sponsorer och bidrag från olika håll. Men den verksamhet man sedan erbjuder under vinterhalvåret kan inte nog uppskattas. Herr talman! Studier visar att idrottande ungdomar mår psykiskt bättre än andra ungdomar. Ungdomar som idrottar trivs också bättre i skolan och skolkar mindre. Studierna visar tydligt att idrottsengagemang har tydliga vinster, inte bara fysiskt utan också när det gäller ungdomars psykiska välmående. Herr talman! Jag kan bara konstatera att idrotten fyller en otroligt viktig funktion i vårt samhälle. Med det vill jag yrka bifall till utskottets förslag och avslag på motionerna.

Herr talman! I Kristdemokraternas Sverige är det civila samhället starkt. Det betyder att det finns ett rikt föreningsliv, ett stort socialt engagemang och ett betydande civilkurage där människor bryr sig. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sätter ofta på ett felaktigt - jag skulle nästan vilja säga okunnigt - sätt likhetstecken mellan samhället och den offentliga sektorn. Men samhället är betydligt större än staten och betydligt större än den offentliga sektorn. Samhället består av den ideella sektorn - eller som vi i denna debatt uttrycker det, det civila samhället - den privata sektorn och den offentliga sektorn. Var och en av dessa tre samhällssektorer har sina viktiga roller och uppgifter. De har olika drivkrafter och arbetssätt, och dem ska vi vara rädda om. Det offentliga ska vara understödjande och kompletterande när inte marknaden fungerar av sig självt eller när eldsjälarnas engagemang inte räcker till för de insatser som behöver göras. Utan den privata sektorn, dit man räknar företag som ger jobb och betalar skatt, skulle vi inte ha råd med välfärden. Den offentliga sektorn får inte omöjliggöra eller försvåra för den ideella sektorn genom lagstiftning, beskattning eller andra åtgärder. Tvärtom måste uppgiften vara att underlätta, synliggöra och uppmuntra. Herr talman! Det civila samhället och föreningsengagemanget utgör en betydande del av den svenska samhällsekonomin. Det civila samhället stärker demokratin och medborgarskapet. En ömsesidig respekt mellan det offentliga, det privata och den ideella sektorn är nödvändig i vårt samhälle, eftersom alla tre sektorer behövs. I Sverige har vi en lång och rik tradition av att organisera oss. De klassiska folkrörelserna frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen kom för 100 år sedan att spela en avgörande folkhälsopolitisk och demokratisk roll för vårt samhälles utveckling. Utan deras framväxt och medvetna hållning hade vårt samhälle sett helt annorlunda ut än det gör i dag. Då hade man inte alls haft samma utveckling som vi sett. Vi får inte glömma bort att Sverige vid denna tid inte hade vare sig lika eller allmän rösträtt, herr talman. Det var i dessa rörelser som de demokratiska värderingarna grundlades. Hur ser det då ut i dag? Vi har hört att det förändras. Vi ser ibland sviktande engagemang. Men Sverige är ett av de länder i världen som har flest ideellt engagerade medlemmar i föreningslivet. Ca 90 procent av befolkningen i vårt land är i dag medlemmar i en eller flera föreningar, och varannan svensk utför regelbundet ideellt arbete. Totalt beräknas att vi har drygt 200 000 ideella icke vinstdrivande föreningar, där ideella insatser utförs motsvarande 400 000 årliga heltidsjobb. Den ideella sektorn är dessutom en stor arbetsgivare med över 100 000 anställda som omsätter mer än 200 miljarder kronor. Statens bidrag till den ideella sektorn är 16 miljarder. För mig som örebroare är det särskilt glädjande att Örebro förra året utsågs till den föreningsvänligaste kommunen i landet. Mer än 100 föreningar i Örebro har undertecknat en överenskommelse som har arbetats fram i dialogform med ett flertal åtaganden för Örebro kommun att leva upp till. Kristdemokraterna och alliansregeringen vill stärka det civila samhällets möjligheter att göra människor mer delaktiga och engagerade i samhällsutvecklingen och välfärden. Regeringens ambition är att i dialog med föreningslivet förbättra villkoren för det civila samhället. Den fria och självständiga idrottsrörelsen har enligt utskottets uppfattning en betydelsefull roll i vårt samhälle. Det har vi också hört många talare i dag understryka. Antalet medlemmar är över tre miljoner. Det folkliga engagemanget inom idrotten är således mycket stort, vilket är glädjande. Herr talman! För att Sverige ska kunna behålla ett rikt föreningsliv krävs dock att byråkrati och politisk klåfingrighet hålls på avstånd. Om EU:s ministerråd i höst beslutar att ideella organisationer inte får undantas från unionens momsregler kommer det att slå hårt mot svenskt föreningsliv. Därför är det glädjande att finansminister Anders Borg säger sig vara beredd att lägga in sitt veto mot EU-kommissionen. Men vi kristdemokrater är inte lugna förrän hotet mot att momsbelägga kyrkkaffet och fotbollsklubbarnas korvförsäljning är helt och hållet borta. De verksamheter som drivs ideellt - jag tänker inte minst på second hand-butiker som drivs av kyrkor och hjälporganisationer och som frigör resurser för att hjälpa ett oräkneligt antal människor - ska inte beskattas utan uppskattas. På samma sätt har vi kristdemokrater varit pådrivande för att människor ska kunna göra ett skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer. Sedan årsskiftet får en privatperson som skänker 6 000 kronor till hjälporganisationer betala 1 500 kronor mindre i skatt. 27 organisationer är godkända som mottagare för att avdraget på 25 procent ska godkännas av Skatteverket. Reformen uppmuntrar människor att ge mer och skapar förutsättningar för ett starkare civilt samhälle. Det var inte en dag för tidigt att Sverige som sista nation i Europa införde skatteavdrag för ideella gåvor. Men nu är det dags för nästa steg. Vi från Kristdemokraterna är inte nöjda. För att reformen ska få ett ännu starkare genomslag bör ideella organisationer i stort och inte bara hjälpverksamhet komma i fråga, samtidigt som nivån på skatteavdraget bör höjas. Dessutom bör även företag som vill stärka det civila samhället kunna få göra detta avdrag. Det är nödvändigt att vässa reformen för att på allvar uppmuntra det engagemang som läggs ned hos frivilligorganisationerna. Som jag sade inledningsvis ska det offentliga understödja och komplettera eldsjälarnas engagemang. För Kristdemokraterna är ett starkt civilt samhälle lika med ett starkt Sverige. Herr talman! Jag yrkar bifall till förslaget i kulturutskottets betänkande och avslag på motionerna.

Herr talman! Lars-Axel Nordell talade sig varm för hur stridsberedda Kristdemokraterna är när det gäller momsfrågan. Jag delar helt problembeskrivningen. Men jag får inte riktigt ihop detta. Vilka slutsatser drar Kristdemokraterna av att vi har hamnat i denna situation? Att vi är där vi är beror ju på att bland andra Kristdemokraterna har gett Europeiska unionen makten att besluta i sådana frågor över oss. Jag tycker faktiskt att detta är ett visst mått av hyckleri. Jag har också sett att KD nu är ute och kampanjar på gator och torg. De framställer sig själva som de främsta förkämparna mot Bryssel i denna fråga. Jag tycker att det är ett visst mått av hyckleri att först ge Bryssel makten, och sedan när Bryssel använder makten protesterar man högljutt och försöker framställa sig själv som den nationella suveränitetens försvarare. Det är lite grann som att ge en tändsticksask till en pyroman och sedan ta åt sig äran av att försöka släcka branden. Har Kristdemokraterna och Lars-Axel Nordell på basis av den problematik som har uppstått på något sätt omvärderat sin syn på att låta parlamentariker och byråkrater i Bryssel besluta om denna typ av frågor i vårt land?
Herr talman! Jag tackar Mattias Karlsson för frågan. När det gäller just samarbetet på den europeiska nivån vet vi från historien att det har varit oerhört viktigt för mycket av hela Europas välfärdsutveckling att kriget upphörde och att man kunde samarbeta i stället för att kriga mot varandra. Det har alltså betytt mycket för freden, och det har betytt mycket att ha ett samarbete mellan nationerna över gränserna. Jag vet att Sverigedemokraterna inte alls har samma inställning när det gäller just den fria rörligheten. Ni tycker att den bör begränsas ganska rejält. När det gäller just momsfrågan är det en fråga som har dykt upp under resans gång och där vi i Sverige har en mycket tydlig uppfattning. Denna uppfattning ska vi driva så att inte den verksamhet som bedrivs av de organisationer och det föreningsliv som är så beroende av detta, till exempel second hand-butiker som jag nämnde, och också ger spin-off-effekter internationellt och socialt i Sverige omöjliggörs. Denna verksamhet är viktig, och därför ska vi jobba för det. Det innebär inte att vi för den skull, som andra, är tveksamma till Europasamarbetet. Det ska vi ha kvar. Men vi ska vara med och påverka detta samarbete mycket tydligt. Det ska vi göra bland annat i denna fråga.
Herr talman! Jag är helt överens med Lars-Axel Nordell om att det behövs ett europeiskt samarbete. Självklart ska vi samarbeta med våra grannar och även med andra länder på olika sätt. Vi ska handla med varandra, vi ska ha studentutbyten, och vi ska kunna resa och träffas på olika sätt. Men problemet är att EU inte längre är ett samarbete. Just denna fråga visar verkligen det. Det är på något sätt EU-federalismen i sitt nötskal. Vi har en situation där hela det svenska civila samhället och alla politiska partier är emot någonting. Trots det blir vi tvingade att införa det. Annars får vi böter, som det ser ut. Lars-Axel Nordell säger att vi ska påverka. Men om vi nu kan påverka, varför påverkar regeringen inte då? Om denna möjlighet att påverka finns, varför har regeringen då inte påverkat? Svaret är att man inte kan påverka därför att vi inte längre har makten över vårt eget land. Att den situationen har uppstått har ni bidragit till. Svenska folket fick inte ens vara med och bestämma om vi skulle godkänna Lissabonavtalet eller inte. Men jag tycker att det borde finnas skäl till eftertanke. Jag tycker att man skulle ta detta tillfälle i akt inom Kristdemokraterna. Jag vet att det ändå finns en del personer inom ditt parti, Lars-Axel Nordell, som har en lite mer skeptisk syn på överstatlighet. Jag hoppas och tror att detta kan vara en ögonöppnare för en del. Situationen har förändrats. Detta är inte längre ett mellanstatligt samarbete, det är en överstatlig union. Momsfrågan är bara den första i en lång rad framöver där vi kommer att tvingas ta beslut mot folkviljan och mot majoriteten i vårt parlament och införa saker som vi inte alls tror är bra för vårt land.
Herr talman! När det gäller det samarbete som vi har i Europa tycker inte Kristdemokraterna eller något annat parti att allt som det har fört med sig har varit av godo. Däremot är det mycket som har varit positivt. Jag tror att alla ändå tycker att det totalt sett har varit mycket bra. Det har gett oss mycket. Jag nämnde den fria rörligheten, och jag tror inte att någon i dag vill inskränka den - möjligtvis några, men inte vi. Däremot vet vi att till exempel denna momsfråga är ett problem. Där måste vi jobba vidare. Som jag uttryckte i mitt anförande räknar vi med att Sverige kommer att agera mycket tydligt för att kunna behålla de regler som vi har i dag och inte införa detta. Sedan vet vi, som jag också nämnde i anförandet, att till exempel när det gäller avdragsrätten för ideella gåvor har vi inga begränsningar från Europa. Där traskar Sverige patrull. Andra länder har infört detta långt före oss. Vi är den sista nationen som har infört detta. Det är bra att vi nu har infört det. Men vi måste också gå vidare. Jag tror att det vore mycket välgörande för svenskt föreningsliv om man kunde vidga denna reform till att omfatta fler och att ha högre nivåer för avdragen.